Herr talman! Jag vill helt kortfattat anföra några synpunkter med anledning av statsutskottets utlåtande nr 179. I motionerna I:746 och II: 857 har jag tillsammans med några socialdemokratiska medmotionärer tagit upp frågan om företagsdemokrati och åtgärder för att därigenom skapa bättre förutsättningar i arbetslivet. Vi har bl.a. kommit fram till att det speciellt inom de statliga företagen borde finnas bättre möjligheter än på andra håll för företagsdemokrati. Utvecklingen skulle kunna gå snabbare, det skulle kunna bli en ökad aktivitet på detta område och åtgärder skulle kunna vidtas som kunde bilda modell för andra företag. Vi skulle således med hjälp av de statliga fö retagen kunna få i gång ta viktiga område. Sedan motionen skrevs har arbetslivets problem kommit alltmer i förgrunden och ställts i fokus för ett ökat intresse, och de har mötts av en debatt som utan tvekan kommer att fortsätta. Det kommer att uppstå behov av ett snabbare skeende i de aktuella frågorna. Viktiga förändringar kan komma att ske inom denna sektor. Vad som framför allt behövs framöver är en bredare och mer fördjupad utbildning i arbetslivets demokrati. Man behöver också utvidgade former för hur denna skall tillämpas. Inte minst borde en sådan utbildning behövas inom hela den statliga företagssektorn, framför allt med tanke på dem som skall ha de 1edande befattningarna och framför allt med hänsyn till ansvaret för arbetslivets ledning och formerna för tillskapande av kontakter i alla riktningar. Vi har i motionen påpekat behovet av en samordning, och vi har till och med föreslagit att man skulle överväga om man inte borde skapa en central utbildning för dessa uppgifter. Efter hand har man förmärkt hur kraven på en snabbare demokratisering i arbetslivet mer och mer har ökat. Vi motionärer har ansett att detta är riktigt. Samhället kommer framöver att aktivt framdriva nya utvecklingsformer för företag, och fler och fler människor kommer att bli beroende av just dessa arbetsformer. Det är därför viktigt att se till att arbetsformerna blir meningsfyllda och riktiga.

Vi har därför yrkat att man genom pågående utredningar försöker åstadkomma en central utbildningsanstalt för alla grup per av personal. Kraven kommer utan tvivel att öka på att just de statliga företagen och verken skall motsvara de förväntningar människor har på god företagsdemokrati både för den enskilde och för samhället. Dessa krav kommer utan tvivel att bli starkare framöver. Jag är medveten om att de av utskottet nämnda organen — statens personalutbildningsnämnd och statskontoret — bedriver aktivitet inom området, men vi märker alltsomoftast brister, och resultaten har tyvärr i flera fall ännu inte blivit särskilt påtagliga. Det är därför som jag med några ord har velat fästa uppmärksamheten på detta viktiga område och uttalat önskemål om snara förbättringar. Med de ord jag här har anfört, herr talman, har jag velat understryka frågornas vikt. Jag har inget yrkande.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas också en motion som Gösta Bohman och jag har väckt angående en förbättrad statlig personalpolitik. I betraktande av det vanliga kärva skrivsätt som statsutskottet brukar prestera måste jag säga att motionen ändå har fått en relativt välvillig behandling. Utskottet har lagt ned möda på att bemöta åtminstone flertalet av de synpunkter som motionen ger uttryck åt. I motionen har vi vågat hävda att staten som arbetsgivare numera inte är det goda föredöme som den tidigare var. Tidigare kallades staten för mönsterarbetsgivare, men utvecklingen har gått snabbare inom det enskilda näringslivet än inom den statliga verksamheten, och staten har kommit efter på flera områden. Självfallet måste tillräckliga resurser stå till förfogande om personalfunktionen skall kunna utövas på ett tillfredsställande sätt, och sådana har inte an visats. Vi.har i motionen sammanfattningsvis sagt att vi tycker att personalfunktionen är resursmässigt negligerad. Den. verksamhet .som nu bedrivs är knuten till finansdepartementet, där man helt naturligt sysslar huvudsakligen med löne-, anställnings-. och författningsfrågor. Det är kanhända detta som har gjort att verksamheten har fått en ganska ålderdomlig och traditionell prägel. Det finns såvitt man kan förstå inte något särskilt stort intresse för en modern personalpolitik, i varje fall inte inom finansdepartementets domäner. I. motionen har vi angivit vissa konkreta saker som vi anser att man bör vidta åtgärder mot. Det gäller bl.a. statsoch kommunaltjänstemannalagarna. Det är riktigt som utskottet säger, att frågor om arbetstidens förläggning nu kan göras avtalsbara; 'men vi har i motionen också hänvisat till den kritik som med rätt eller orätt har riktats mot 32 § i Arbetsgivareföreningens stadgar om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Vi har i det sammanhanget pekat på .statstjänstemannalagens 3 §, som i det hänseendet går längre än 32 § i Arbetsgivareföreningens stadgar och som dessutom har formen av lag. Om detta säger utskottet ingenting. Det skulle vara intressant att höra, om utskottets talesman har någon synpunkt att anföra på den frågan och om vi kan förvänta något förslag. Vi har i motionen också talat om vikten av en långsiktig planering av personalbehovet och rekrytering och urval av personal. Vi konstaterar att visserligen de flesta svenska enskilda företag här ligger efter företagen t.ex. i Förenta staterna men att staten ligger efter det svenska näringslivet. Jag ifrågasätter, om det på central nivå över huvud taget bedrivs någon sådan verksamhet. Inte heller den punkten har utskottet behandlat, såvitt jag kan se i utlåtandet.

Herr talman! Det var en ganska gruvlig salva mot den statliga personalpolitiken som fru Kristensson levererade. Jag har ju själv i ett tiotal år i betydande utsträckning varit ansvarig för den statliga personalpolitiken, och jag måste bekänna att jag inte alls kan känna igen den verklighet som finns i den beskrivning som fru Kristensson har givit. Det är tvärtom så, att staten på at: skilliga områden har tagit initiativ till en mera aktiv personalpolitik. Det gäller på företagsnämndsområdet, på utbildningsområdet och i fråga om personalvård i stort. Där har gjorts betydande insatser. Att man i begynnelseskedet inte har haft en klar målsättning sammanhänger med att detta är ett område, där man får lov att pröva sig fram och genom försöksverksamhet finna de bästa formerna. Vad exempelvis beträffar företagsnämndsverksamheten har den varit föremål för betydande intresse från statsmakternas sida. Jag kan nämna att vi under de tio år jag satt i civildepartementet höll ett femtiotal kurser för företagsnämnder. Det innebar att praktiskt taget samtliga företagsnämnder in om statsförvaltningen och även inom affärsverken i viss utsträckning fick delta. i tredagarskurser, där man gick igenom hur en företagsnämnd skall arbeta. Därvid vitsordade man från alla håll att den kursverksamheten: var av betydelse för den fortsatta verksamheten inom företagsnämnderna. Vi gjorde på den tiden också en jämförande studie mellan resultaten av den statliga — företagsnämndsverksamheten och motsvarande verksamhet inom den enskilda sektorn. Enligt den utredningen visade det sig att staten bedrev en mera aktiv företagsnämndsverksamhet än den som förekom på andra håll. Deita vitsordades också. av LO:s främsta experter på detta område, alltså av dem. som hade att syssla med den enskilda företagsamhetens företagsnämndsverksamhet. Därför är jag ganska förvånad över att fru Kristensson nu utan att ha några speciella belägg för sina påståenden klart gör gällande, att staten skulle vara så mycket sämre än det enskilda näringslivet på ifrågavarande område. Vad beträffar utbildningsverksamheten vågar jag också hävda att det inte: enbart är affärsverken som bedrivit en effektiv utbildningsverksamhet. Även: inom statsverken förekommer betydande utbildning, där man på vissa avsnitt försöker tillvarata den begåvningsreserv som finns men som inte utnyttjas. Vidar. re förekommer utbildning på olika ni-. våer inom förvaltningen. Därtill kom-. mer att man nu har fått inviga en statens kursgård i Sigtuna, där det är mer ningen att ytterligare aktivera den stat-. liga utbildningsverksamheten. Då jag genom mångårig erfarenhet har en viss kännedom om förhållandena inom det enskilda näringslivet är jag förvånad över att man vid en jämförel-: se mellan vad som sker inom den statliga sektorn bara konstaterar att detta är väsentligt sämre än det enskilda näringslivets och kommunernas: verksamhet på detta område. Jag tror inte att bilden är sådan. Om man studerar utskottets utlåtande, finner man att vi där redovisat en serie av aktiviteter som pågår och som planeras i avsikt att ge staten en ännu bättre position på detta område. Jag måste bekänna att jag som sagt är ganska förvånad över att få höra detta underkännande av vad som redan har skett. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Min avsikt var faktiskt att i mitt inlägg också nämna, att jag har den uppfattningen att den statliga personalpolitiken var bättre på den tid herr Lindholm hade ansvaret för den. Jag har tidigare från den här talarstolen givit herr Lindholm en eloge för det intresse som han ägnat denna fråga, och jag konstaterade då att det tyvärr förefaller : som om Ööverflyttningen till finansdepartementet gjort att intresset svalnat, vilket jag beklagar. Men jag vitsordar att herr Lindholm på sin tid var initiativtagare till och en av dem som byggde upp den statliga personalpolitiken, och det hade kanhända varit bättre om herr Lindholm hade fortsatt att handha dessa frågor, men det vet jag inte. Jag bestrider inte att staten har tagit vissa initiativ, konstigt vore det väl annars. Hade den inte gjort det skulle vi över huvud taget inte ha någon statlig personalpolitik. Jag försökte emellertid framhålla att staten på område efter område kommit efter det enskilda näringslivet och har mindre resurser och alltså inte möjligheter att bedriva en så aktiv personalpolitik som staten enligt min mening som arbetsgivare bör driva. Jag tror, herr talman, att man kan våga påstå att avståndet mellan arbetsgivare och anställda i statliga företag är betydligt större än inom det enskilda näringslivet, Den statliga byråkratin med den hierarkiska uppbyggnaden av befattningarna medverkar till just detta stora avstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare, som jag tycker bör motverkas. Herr talman! Jag skall bara ta två praktiska exempel från områden där jag anser att staten inte har uppfyllt sina funktioner som <mönsterarbetsgivare. Det ena området gäller polisen och det andra skolväsendet och lärarna. Jag undrar om det hade accepterats om en enskild arbetsgivare i så hög grad nonchalerat arbetstagargruppers besvärliga situation på arbetsplatserna som enligt min mening staten gjort då det gäller polisernas och lärarnas arbetssituation. Detta är två exempel på en dålig statlig personalpolitik. Men jag försökte inte att leverera en »gruvlig salva» utan ville som sagt lugnt och stilla konstatera, att staten tyvärr i de flesta av dessa avseenden kommer i efterhand och att de anvisade resurserna inte är tillräckliga.

Herr talman! Under de senaste åren har det dock påbörjats åtskilliga aktiviteter; jag kan erinra om den försöksverksamhet på företagsnämndernas område som bedrivs inom statsföretagen och som siktar till att ge företagsnämnderna en vidgad befogenhet. Man har också givit företagsnämnderna en viss beslutsrätt under de senaste åren. Företagsnämndsverksamheten är av utomordentligt stor betydelse, ty på varje arbetsplats möter man frågor som inte direkt är förhandlingsfrågor men som ändå utgör problem som på ett eller annat sätt måste lösas. Då har det visat sig — och detta har jag varit med om att pröva under min period — ait man genom företagsnämnderna kan komma till rätta med åtskilliga av dessa problem och således inom företagsnämndernas ram finna godtagbara lösningar. Jag tror att man där skall kunna utveckla en personalpolitik som blir av betydelse och som kanske också blir vägledande för dem som enligt fru Kristenssons mening i dag ligger före sta ten. Jag vågar försäkra fru Kristensson om att det finns åtskilliga enskilda arbetsplatser i detta land som ingalunda tål den jämförelse fru Kristensson gjorde.

Herr talman! När regeringen för en månad sedan lade fram förslaget om att höja en rad avgifter och skatter — arbetsgivaravgiften, spritskatten, motorbränsleskatten osv. — skedde det mot bakgrunden av nödvändigheten att äntligen göra något för att stabilisera samhällsekonomin. Åtgärderna var senkomna. Förklaringen härtill vet vi alla. Först en månad tidigare hade den handlingsförlamning släppt som en valkampanj innebär för en regering som känner sin ställning hotad. De höjningar av skatter och avgifter som regeringen i propositionen hemställde om genomfördes efter snabbaktioner av bevillningsoch lagutskott. I de motioner som väckts i anslutning till propositionen hade också aktualiserats en rad frågor av allmänekonomisk karaktär. I dessa stycken hänvisades motionerna till bankoutskottet för beredning. Resultatet föreligger nu i utskottets utlåtande nr 60. Sedan propositionen avlämnades har debatten om samhällsekonomin tillförts ytterligare material i form av konjunkturinstitutets höstrapport och en del förhandsbesked om innehållet i den nya långtidsutredningen. Detta nya ma terial måste sägas ge ytterligare tyngd åt de synpunkter, som från oppositionshåll framförts i motionerna. Det centrala i långtidsutredningens slutsatser är, att industrins investeringar måste få förutsättningar att öka kraftigt. Annars klarar vi helt enkelt inte vår betalningsbalans. Det måste fram pengar till industrin, och dennas lönsamhet måste tillåtas bli tillfredsställande. Mera konkret uttryckt innebär detta att man måste tänka om beträffande prioriteringeh på lånemarknaden. Jag har vid något tidigare tillfälle riktat uppmärksamheten på den inställning från myndigheterna, vilken tar sig uttryck i att indusrins bankkrediter förs in under rubriken »övrig utlåning», dvs. behandlas mer eller mindre som en restpost i samhällsekonomin. Därvidlag måste det bli en ändring och visas en helt annan förståelse för industrins behov av kapital. Det måste också bli en ändring i inställningen till det berättigade i vinster inom företagen.

Med en öppenhjärtighet, som knappast hade varit tänkbar före valet, uttalar regeringen i propositionen 156 att vi framför oss har »det ultimativa kravet» att återställa balansen i förhållandet med utlandet. Som väsentliga komponenter i det nödvändiga handlingsprogrammet anges i propositionen att man målmedvetet styr över de reala resurserna till industrin och att moderation iakttas i löneanspråken och i den offentliga sektorns expansion. Om dessa realistiska bedömningar hade delats av regeringspartiets företrädare inom bankoutskottet, borde dessa enligt min uppfattning ha biträtt de motionsyrkanden, som behandlats i utskottets utlåtande nr 60. Så blev det nu inte, utan motionsyrkandena fick anslutning enbart från oppositionens företrädare. Och närmast efter mig på talarlistan står kolleger, som kommer att som reservanter närmare utveckla sin argumentering.

Herr talman! Bankoutskottet hänvisar i skrivningen i sitt förevarande utlåtande nr 60 till det internationella läget och till det förhållandet att det råder en allmän högkonjunktur, som åtföljts av prisoch kostnadsstegringar. Det sägs att Sverige har påverkats härav, och man kan i det stycket inte direkt beskylla utskottet för att begagna överord. Snarare kan det hävdas att vi har lyckats mycket bra, om man nu får uttrycka sig på detta sätt, när det gällt att följa med i inflationstakten. Och vi har inte bara uppnått tal som vi inte hade räknat med vid ingången av detta år, utan vi kan också vänta oss att i början av nästa år få ytterligare en påspädning på den inflation som vi för närvarande upplever. Om det fortsätter på detta vis kan — det är vi alla medvetna om — följderna bli mycket allvarliga; även om de inte visar sig omedelbart kan skadeverkningarna för vår exportindustri bestå under många år. I reservationen 1 begärs inkallande av en stabiliseringskonferens där de för landets ekonomi ansvariga parterna skulle träffas och söka finna gemensamma lösningar. Detta krav är ju inte någon nyhet för vare sig utskottet eller kammaren — det är ett krav som framförts från oppositionens sida sedan lång tid tillbaka. Vi har emellertid inte blivit bönhörda, utan kravet har alltid tillbakavisats. Vad jag säger kan alltså delvis uppfattas som en upprepning. Det är regeringspartiet som ständigt avvisat kravet, och belåtenheten på den sidan har aldrig någonsin sviktat när det gällt landets ekonomi.

Reservanterna säger bl.a. följande: »Förtroende för statsmakternas vilja och förmåga att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik är — — — en viktig förutsättning för att strävandena att åstadkomma samhällsekonomisk balans och stabilitet skall bli framgångsrika. Denna synpunkt har särskild aktualitet för närvarande inför de förestående avtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter.

Som det nu är — då regeringen tydligen är ovillig att lämna konkreta besked — får de parter som skall sluta dessa för arbetsmarknaden så viktiga avtal många gånger famla i blindo. Jag vill något beröra också reservationen 2 som avgivits av utskottets socialdemokratiska ledamöter och där frågor behandlas som vi på folkpartihåll motionsledes fört fram. Ställningstagandet på denna punkt har skett genom lottning, och det är tyvärr bara hälften av ledamöterna som står bakom utskottets positiva skrivning när det gäller ett värdesäkert obligationslån. Vi på folkpartihåll har ansett att den saken bör prövas i ett läge där det är angeläget att stimulera sparandet, som är klart otillfredsställande. Sparandets problem har tidigare många gånger debatterats här i kammaren, och jag skall inte utveckla några synpunkter i det ämnet. Jag vill bara understryka en sak, herr talman, och det är att det minskande sparandet skapar större och större problem i fråga om de investeringar som måste göras inom näringslivet. Det visar den utveckling som skett. Det går helt enkelt inte att i likhet med vad som tidigare skett säga att det kollektiva sparandet är tillräckligt. Vi måste se oss om och konstatera vad som verkligen händer. Minskningen av sparandet har ju lett till en så besvärlig situation att man blivit tvingad att tillgripa restriktioner på olika områden. I reservationen 3 b, bakom vilken står folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet, begär reservanterna en lättnad i kreditrestriktionerna. Vi säger att den mindre och medelstora industrin liksom handeln har kommit in i ett läge där det har uppstått allvarliga skadeverkningar. Ett oroväckande ökat antal konkurser har inträffat. Ökningen fortsätter, och alla vet att nedläggningarna och konkurserna till stor del beror på den kärva kreditpolitik som förs. Kreditrestriktionerna får därför inte behållas längre än vad som är alldeles ofrånkomligt, och enligt vår uppfattning är nu läget sådant att man kan lätta på restriktionerna. Dessutom finns det områden i vårt land där det över huvud taget aldrig förelegat risk för överhettning och därför inte heller något behov av kreditrestriktioner men där sådana tillämpats i full utsträckning. Snarare har där ökningstakten inom näringslivet varit för låg. Jag tänker närmast på allmänna stödområdet. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 b, som är fogade till utskottets utlåtande.

Herr talman! Kampen om kapitaltillgångarna är utomordentligt hård i vårt land lika väl som i alla andra utpräglade industriländer. Många branscher och många intressegrupper anser sig underförsörjda med kapital och kommer förmodligen alltid att anse sig vara det. Sjukvården t.ex. ställer krav på en ständigt växande andel av bruttonationalprodukten eller, som den populärt kallas, den gemensamma kaka som vi alla knegar ihop till här i landet. Inte mindre än 90 000 nya tjänster kräver enbart denna sektor fram till år 1975. Vi vet att de olika vägdistrikten ute i landet hela tiden ropar efter kapital till nödvändiga projekt. Vi vet att utbildningsexplosionen kostar stora pengar, att miljövården och fritidsproblemen ständigt kräver en ökande andel av den gemensamma kakan och att bostadsbyggandet gör anspråk på en mycket stor del av kreditutrymmet. Och i bakgrunden finns löntagarorganisationerna med sina högt ställda krav. Om alla dessa krav skall kunna effektueras torde näringslivet bli svårt avtappat på kapital i framtiden. Det torde behövas en hård prioritering och klok hushållning med tillgängliga medel om denna ekvation skall gå ihop. Alla är vi väl ganska eniga om att det i huvudsak finns två sätt att skaffa fram dessa eftertraktade resurser, nämligen genom att satsa på näringslivet och på sparandet. Självfallet är näringslivet också beroende av utbildning, sjukvård, vägar, bostäder m.m., men nya resurser skapas dock främst genom nya investeringar i industrins produktionsapparat. Skattevägen har sin klara begränsning när det gäller att skaffa fram pengar. Av denna anledning ter det sig politiskt oklokt att låta industriinvesteringarnas andel av kreditmarknadens nytill skott sjunka från 36 till 14 procent — vilket den gjort sedan 1968 — och därtill av en krympande volym. Detta är detsamma som att dika ut landets välståndskälla. Inte heller det privata sparandet har prioriterats tillräckligt, anser vi. All handlingskraft och ambition på reformpolitikens område är direkt avhängiga bruttonationalproduktens tillväxt, och denna i sin tur är helt beroende av det näringspolitiska klimatet och det enskilda sparandet. Den förda finansoch kreditpolitiken har i detta avseende inte varit ägnad att stärka den ekonomiska tillväxten. Finansministern har visserligen vid flera tillfällen uttalat att industriinvesteringarna nu måste ges ökat utrymme, men de järnhårda kreditrestriktionerna försvårar detta. även utskottsmajoriteten erkänner att dessa kreditrestriktioner obestridligen ställt särskilt de mindre och medelstora företagen inför svårigheter. När vi talar om små företag skall vi inte glömma bort den s.k. miniindustrin med mindre än fem anställda — företag som oftast saknar möjligheter till självfinansiering. 1960 fanns det 53 000 sådana företag med 180 000 anställda; i dag finns det omkring 40 000 med 140 000 anställda. Med det dubbla syftet att dels dämpa prisstegringarna genom att hålla tillbaka den privata konsumtionen, dels skapa utrymme för näringslivets kapitalbehov har regeringen nu skärpt finanspolitiken genom att höja skatter och avgifter, i den bestämda uppfattningen att dyrare varor skall minska den privata konsumtionen. Inflationen, som mindre är en efterfrågeinflation än en kostnadsinflation, skall alltså stoppas med ytterligare ökade kostnader. Denna politik förefaller mig ganska hjärtlös, ärade kammarledamöter, då den i det vällovliga syftet att begränsa överkonsumtionen genom sin generella natur lägger ytterligare bördor även på människor som har mycket låg inkomst och ringa köpkraft. Jag kan föreställa mig, att grovarbetaren Andersson, verkmästaren Pettersson och småföretagaren Lundström — alltså folkets majoritet — är helt eniga om att de själva får vända på slanten betydligt fler gånger än det allmänna gör i sin hushållning. Visst har en del privatpersoner en hög konsumtion, men vi anser att det finns mycket stora möjligheter att suga upp en del av denna konsumtion genom att stimulera fram ett ökat frivilligt sparande. Det föreligger olika bedömningar av förutsättningarna att snabbt lätta på kreditrestriktionerna. Min uppfattning är att detta kan göras successivt, om åtgärderna paras med en kraftig premiering av sparandet och en hård sparsamhet med både statens, landstingens och kommunernas utgifter — inte minst de senares. Från min utgångspunkt föreligger det inte så stor skillnad mellan reservationerna 1 och 2. Det nu aktuella s.k. Strängaspelet är ett steg i rätt riktning när det gäller att öka sparandet. Men varför skall bara folk som får återbäring på skatten ges dessa goda sparmöjligheter? Det finns även andra vägar att få fram kapital till de absolut nödvändiga industriinvesteringarna, och här har det starkt prioriterade bostadsbyggandet kommit i blickpunkten. De 8,5 miljarder kronor som denna sektor får är en tung kloss bland våra tillgängliga krediter. Herr talman! Under flera år har det rivits många hus och många bra hus i våra städer. Stockholm ser på sina håll ut som om staden hade varit utsatt för bombanfall. Enbart genom att reparera bostadshus i stället för att riva dem skulle många värdefulla miljoner kronor kunna ställas till förfogande för näringslivets investeringar. I Uppsala står många studentbostäder tomma. I en del städer är det gott om bostäder, i andra råder det brist. Har vi en plan Därtill kommer att den fria konkurrensen har begränsat utrymme inom byggnadsproduktionen och enligt vår bestämda uppfattning erhåller därför inte den ekonomiska satsningen på bostadsmarknaden maximal effekt. Minskad kreditgivning till bostadsbyggande behöver alltså inte betyda färre bostäder. Utan att släppa fram mer kapital till den industriproduktion, av vilken vi alla skall leva, finns det ingen möjlighet att klara alla de åtaganden som vi bundit oss för i framtiden, inte minst ATP-reformen.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

Herr talman! De föregående talarna har fattat sig föredömligt kort, och jag skall försöka följa deras exempel. Det finns också flera skäl för oss att vara kortfattade i denna debatt. Så t.ex. är det inte länge sedan det fördes en stor ekonomisk debatt här i riksdagen då vi ventilerade praktiskt taget alla de frågor som tagits upp i motionen. Jag skall börja med en replik till herr Ringaby. Han kanske inte är medveten om att han ställde problemet på sin spets när han redogjorde för vilka ändamål som kräver mycket pengar. Herr Ringaby gav också delvis ett svar på frågan vari svårigheterna ligger när vi vill försöka tillgodose alla de önskemål som finns. För önskemålen finns det som bekant inga gränser. Däremot finns det gränser för vår förmåga att betala vad det kostar att tillgodose önskemålen. Herr Ringaby nämnde t.ex. sjukvårdskostnaderna. Jag utgår ifrån att åtskilliga av kammarens ledamöter känner till och kanske t.o.m. dagligdags ställs inför frågan vad det kostar att bygga ut sjukvården. Här sitter också åtskilliga ledamöter som väl känner till ett annat problem som herr Ringaby tog upp, nämligen bostadsfrågan. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon felberäkning om jag säger att vi för att producera en enda lägenhet måste ha till förfogande ett kapital på 80 000—90 000 kronor. Vem som helst kan räkna ut vilken kapitalinsats som behövs när man här i landet bygger över 100 000 bostäder per år. En annan stor sektor som vi alla också är positivt inställda till och vill se vidareutvecklad är industrin. Vi har tidigare sagt att vi skall prioritera industriinvesteringar och även på annat sätt se till att industrin får möjlighet att göra utbyggnader. I dag har vi kunnat i tidningarna läsa att man har börjat med avtalsförhandlingarna. Jag skulle önska att herr Ringaby m.fl. finge vara med vid förhandlingarna och ta del av de i många fall berättigade krav som framföres från löntagarsidan. Även denna sektor vill ha sin del av utrymmet. Till detta kommer den press de internationella konjunkturerna utövar på den svenka ekonomin — något som debatterats mycket på sistone — och den påverkan av prisbildningen som den dyra importen många gånger medför. Jag skall inte gå in på dessa saker, utan vill bara påpeka att de spelar sin roll för den ekonomiska balansen. Om den ekonomiska balansen som sådan vill jag helt kort säga att vi ju ändå är ense om att vi skall försöka bevara den och rätta till den när den är mindre tillfredsställande. Jag skall som sagt fatta mig kort, och jag skall därför gå över till det som vi var oense om i utskottet. Här har man redan talat om den första reservationen, som är en gammal slitstark bekant; den tar nämligen upp förslaget om en stabiliseringskonferens. Det förslaget har behandlats tidigare år och då avslagits av riksdagen. Men i de senaste motionerna har man framfört en liten variant, nämligen att stabiliscringskonferensen skulle kombineras med ett ekonomisk-socialt råd som skulle hjälpa till att förbereda den och sedan bistå konferensdeltagarna. Jag tycker att man ändå skulle kunna konkretisera sig litet mera. De stora ekonomiska linjerna har vi diskuterat tidigare, men om vi i dag skulle ta dessa evinnerliga krav om en stabiliseringskonferens på allvar, måste vi fråga oss: Hur skall denna stabiliseringskonferens organiseras? Det var någon representant för oppositionen som nyss talade om vilken önskelista man skulle kunna göra upp beträffande de frågor som bör behandlas vid en stabiliseringskonferens. Jag skall för min del roa mig med att räkna upp vilka deltagare man vill ha vid en sådan konferens. I den skulle delta bl.a. representanter för statsmakterna, de politiska partierna, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och ekonomisk expertis. Då inställer sig omedelbart frågan: Vem skall representera statsmakterna? Finansministern ensam kan väl inte godkännas. Jag undrar också om man kanske bland statsmakterna räknar in riksdagen. Det vill jag göra; riksdagen är ju til syvende og sidst den högsta beslutande instansen här i landet. Man kanske då skulle kunna ha med på konferensen bevillningsutskottets ordförande — och varför inte bankoutskottets ordförande också? — som representant för statsmakterna. Den sistnämnde är ju tillika bankman. Kanske kan de många motionärerna ge några tips på vilka som ytterligare skulle komma med från den statliga sidan. De politiska partierna skall ju också vara representerade och jag utgår ifrån att det även gäller kommunisterna. Jag tror det skulle bli en tämligen givande konferens där kommunister och moderater skulle ge tips om åtstramningsåtgärder och där centerpartister och folkpartister begär ett värdesäkert obligationslån och talar om hur den svenka ekonomin skall stabiliseras. Utöver detta skall arbetsmarknadens parter vara representerade. Jag förmodar att det skall vara LO, TCO, SACO och SR å ena sidan och å andra sidan Arbetsgivareföreningen och kanske näringslivets organisationer. Då vill jag ytterligare fråga, vilka näringslivsorganisationer som sålunda skulle vara med på konferensen. Ännu en grupp av människor skall delta i konferensen, nämligen ekonomisk expertis. Jag utgår från att de som snälla deltagare enbart skall vara rådgivande och vägledande för att man — som det heter i en av de borgerliga motionerna — skall komma till rätta med balansproblemen i den svenska samhällsekonomin. — Detta var några ord om reservation 1. Reservation 2 beträffande utskottets hemställan under B gäller utgivande av ett värdefast obligationslån som en sparstimulerande åtgärd. Där har vi socialdemokrater blivit reservanter, och vi säger i reservationen bl.a.: »I rådande konjunkturläge framstår åtgärder för en viss dämpning av den privata konsumtionen som ett naturligt inslag i en väl avvägd stabiliseringspolitik. Statsmakterna har också nyligen fattat beslut om åtgärder av detta slag. Vidare har för riksdagen framlagts förslag till en särskild premiering av sparande som har formen av uppskjutet uttag av överskjutande skatt enligt årets taxering. Härigenom skulle, åtminstone på kort sikt, syftet med motionärernas förslag om ett värdesäkert lån bli tillgodosett.> Jag kan tillägga att vi i dag på morgonen i bankoutskottet har justerat utlåtandet över propositionen om premiering av visst, frivilligt sparande, m.m. . nerna och det finansiella utrymmet för näringslivet, särskilt för mindre och medelstora företag. Utskottsmajoriteten säger att det är obestridligt att kreditrestriktionerna begränsat det finansiella utrymmet. Det var väl också avsikten att begränsa utrymmet för att få balans. I den ekonomiska debatten fick vi höra, hur många ansökningar som har gjorts om dispens från investeringsavgiften på oprioriterade byggen. Vem skulle inte vilja bygga och investera, höja löner, öka både privat och offentlig konsumtion, förbättra sociala förmåner osv.? Pengarna måste emellertid tas någonstans, och vi måste dra åt svångremmen om vi skall nå den balans som alla eftersträvar. Såsom framhålles i utskottsutlåtandet har ändå vissa finansieringsmöjligheter förelegat och näringslivets investeringar trots restriktionerna ökat väsentligt. Man måste komma ihåg att investeringarna inom den egentliga industrin under 1969 har uppgått till 6 miljarder, räknar vi in även investeringarna i el-, gasoch vattenverk, utgör investeringarna nära 8 miljarder. Vi betonar sedan att kreditåtstramningen givetvis inte är något självändamål och att den bör lättas så fort den ekonomiska situationen medger det. Vidare säger vi: >Det får därvid ankomma på bankofullmäktige att göra de erforderliga bedömningarna och fatta de konkreta besluten.» Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande nr 60 på samtliga punkter utom B, där jag yrkar bifall till reservationen av herr Ståhle m.fl.

Herr talman! Herr Haglund började med att säga att vi är ense om att vi måste bevara den ekonomiska balansen. Det uttalandet förvånade mig något. Har inte herr Haglund märkt att vi saknar ekonomisk balans i den situation vi nu befinner oss i? Herr Haglund raljerade något över den föreslagna stabiliseringskonferensen och frågade vem som skall representera statsmakterna där. Det är litet genant för mig att behöva tala om att vi har en regering i det här landet. Tror inte herr Haglund att den sittande regeringen kan representera statsmakterna? Vi inom oppositionen anmärker ofta på regeringen, men vi har aldrig gått så långt att vi inte tror att den inte skulle vara värdig att representera statsmakten vid en stabiliseringskonferens. Det vore intressant att höra, om inte herr Haglund delar uppfattningen att regeringen bör representera statsmakten. Vidare säger herr Haglund att vi med det skattepaket som är framlagt kan åstadkomma en dämpning av konjunkturen och han menar att vårt förslag om sparstimulerande åtgärder i och för sig är onödigt. Jag måste påminna herr Haglund om en sak: det går att dämpa konsumtionen på andra vägar än med skattehöjningar, det går också att stimulera sparandet, och det är en väg som är betydligt bättre och som leder till större resurser för landet i framtiden. Utskottets företrädare säger att investeringarna inom industrin inte är så små, och han nämner siffror som visar hur stora de varit. Den internationella konkurrensen gör emellertid att vi inte befinner oss i något slutet rum. Vi måste ta hänsyn till omvärlden, och vår omvärld investerar mer i sitt näringsliv än vi gör i vårt, vilket leder till att vi sackar efter mer och mer. Nu vet jag inte vem som har rätt: den socialdemokratiske talesmannen i detta ärende eller finansministern, som säger och skriver att vi måste öka investeringarna för att inte komma efter. Jag tror nog att den väg som finansministern föreslår, att öka industriinvesteringarna, är den rätta, men han har misslyckats med att ge denna industri utrymme att öka sina investeringar. Vad gäller den stabiliseringskonferens som vi har föreslagit bör man ha klart för sig att de som avgör landets framtida ekonomi är statsmakterna samt arbetsmarknadens och andra berörda parter. Jag ber herr Haglund observera att oppositionens bud inte har framlagts i dag utan tidigare. Det innebär att vi inom oppositionen meddelat regeringen att vi är beredda att diskutera och ta ansvar för kanske impopulära åtgärder för att få en bättre ekonomi i landet. Detta bud har avvisats av socialdemokratiska partiet och regeringen. Ni har varit er själva nog, och därför har vi kommit i den nuvarande svåra situationen. Man har inte velat ta emot den utsträckta handen. Jag tror inte att man skulle ha behövt tillgripa de mycket radikala åtgärder i fråga om både beskattning och prisstopp som ni har varit tvingade till i en situation som ni själva har skapat genom att säga nej till samarbete på detta område.

Herr talman! Egentligen har jag inte så mycket att invända mot vad herr Haglund sade. I sak hade han inte särskilt mycket att anföra mot vad jag sade i mitt anförande, och det förhåller sig också faktiskt så att reservanterna har stöd av både finansministern och industriministern. Båda har nämligen på sistone med stor emfas hävdat, att det behövs mera krediter till näringslivet, om vi skall kunna klara alla de åtaganden vi har gjort och klara bytesbalansen. Vi har alltså stöd av de båda statsråden, herr Haglund. Vidare säger herr Haglund att vi skall skaffa fram pengar till 100 000 lägenheter. Det kostar 8 å 9 miljarder kronor. Ja, jag har inte motsatt mig det. Jag har bara sagt, att om vi kunde få fram samma antal lägenheter för något mindre pengar är det bra. Det kan man åstadbara sagt, att om vi kan få fram samma utsträckning som man har gjort hitintills utan bygga om hus som går att bygga om och genom att försöka öka konkurrensen inom =: byggnadsbran Herr Haglund var mycket negativt inställd till förslaget om en stabiliseringskonferens. Det är klart att om man inte vill någonting, så kan man alltid anföra en massa skäl mot ett sådant förslag. Jag blev liksom herr Larsson i Umeå förvånad över att herr Haglund inte vet vem som skall representera statsmakterna. Jag bara rekommenderar herr Haglund att gå till finansdepartementet och fråga. Där kan man med största säkerhet ge besked om vem som skall representera statsmakterna. Frågan är alltså, herr Haglund, ytterst om god vilja. Finns vilja till sådana här överläggningar tror jag också att de kan komma till stånd.

Herr talman! Herr Ringaby uttryckte sin förvåning Över att jag inte visste vem som skall representera statsmakten. Skall oppositionen vara förvånad över att jag inte visste det? Jag kunde ju aldrig tro, att oppositionen skulle ha sådant förtroende för en regering om vilken den har sagt att den inte kan klara ekonomin. Jag tror att regeringen känner sig mycket tacksam för att ni har detta förtroende för den. Det noterar också jag med stor tacksamhet. Därmed förstår jag att ni också accepterar, att regeringen får vidta de åtgärder som är nödvändiga. Herr Larsson i Umeå lovade t.o.m. att man från oppositionens sida skall gå med på obehagliga beslut. Det är de obehagliga besluten som vi inte brukar få oppositionen med på. När man skall försöka få en samhällsekonomi i balans blir det mestadels fråga om obehagliga beslut eftersom medlen måste tas någonstans och, ärade kammarledamöter, til syvende og sidst är väl vårt största ekonomiska problem att vi vill ha mer än vår ekonomi tillåter. Vi måste stoppa någonstans och vi är tacksamma för att oppositionen nu vill vara med. Sedan nämndes att jag raljerade om stabiliseringskonferensen. Ja, jag gjorde det därför att det inte lämnats några konkreta förslag om hur en sådan konferens skall ordnas. Då vi ser hur svårigheterna tornar upp sig i dagens förhandlingsläge när den första ansträngningen görs för att få i gång förhandlingar och då man till och med redan nu tror att alltihop skall spricka är det inte att undra på att vi inte tror att så mycket skall kunna åstadkommas genom en sådan stabiliseringskonferens. Anledningen till att jag citerade herr Ringaby var att jag tyckte att han ställde kyrkan mitt i byn. Han började ju tala om de stora kostnaderna och vad vi behöver pengar till. Det hade varit bra om herr Ringaby velat dra sig till minnes var vi numera har det största sparandet och var vi får pengar till det som han helt riktigt ömmar för, nämligen bostadsbyggandet. Se på AP-fonderna och deras uppbyggnad. Orsaken till att vi fick ATP skall jag inte tala om mera; alla kammarens ledamöter vet hur det gick till. Men hur åstadkommes nu sparandet? Dessa AP-fonder är väl nu uppe i 35—36 miljarder kronor och det inflyter nog 4—5 miljarder per år. Den största delen av detta går till bl.a. bostadsbyggande. Här har vi ett bra sparande som vi också får förlita oss på i framtiden.

Herr talman! Herr Haglund drog nog en felaktig slutsats när vi talade om vem som representerar statsmakterna, och han försökte inkassera en poäng genom att säga att vi tydligen hade det allra största förtroende för regeringen. Nej, herr Haglund, vi har nog inte alltid förtroende för regeringen men vi är i alla fall på det klara med att den sittande regeringen har majoritet i riksdagen, varför regeringens förslag går igenom, och att denna majoritet har tillkommit genom val. Vi respekterar den demokratiska ordningen. En annan sak är att vi anser att regeringen handlar felaktigt, och det är oppositionens plikt att påpeka sådant. Herr Haglund sade att det var roligt att oppositionen vill vara med och hjälpa till då det gäller obehagliga beslut. Jag vill emellertid påminna honom om att frågan om en stabiliseringskonferens var uppe redan förra året. Jag tror inte att vi hade behövt tillgripa dessa starka kreditrestriktioner under 1970, vilka för övrigt inte visat sig vara tillräckliga för att hålla tillbaka det uppkomna övertrycket. I rädsla för valutgången uppsköt man de finansiella åtgärderna till efter valet, men det hade blivit en lugnare och bättre utveckling, om det, såsom oppositionen föreslog förra året, hade anordnats en konferens där vi kommit överens om gången av det hela och kanske också om vissa obehagliga beslut. Jag tycker att en demokrati skall verka så, att man även lyssnar till oppositionen och att man inte skall vara så säker på att allt man gör är rätt, vilket regeringspartiet tydligen tror. Man vill aldrig konstatera att man misslyckats, något som alla andra ändå i dag kan konstatera.

Herr talman! Herr Haglund sade att jag ställer kyrkan mitt i byn och visar på alla önskemålen i olika branscher och sektorer, där man ropar efter pengar. Ja, det gjorde jag med avsikt, ty hur skall vi få fram de pengar som behövs för att tillgodose alla dessa önskemål, om vi inte hämtar dem ur ett starkt näringsliv? På den punkten tror jag att herr Haglund och jag är helt ense. Men då är det också nödvändigt att vi får mera investeringspengar till näringslivet, ty annars kan vi inte klara alla åtaganden. Vidare sade herr Haglund att vi ju har de 4 miljarder som varje år inflyter i AP-fonderna från näringslivet och av vilka det mesta går till bostadsbyggandet. Ja, det gör det. Men det är möj ligen också ett problem, herr Haglund, att 4 miljarder tas från näringslivet, alltså löntagarnas och näringslivets pengar, och slussas in i AP-fonderna. Vi bör få en större bit av kakan tillbaka till näringslivet — ja, vi kanske måste ha det, om vi över huvud taget skall klara ATP-reformen.

Herr talman! Tillsammans med herr Hugosson har jag väckt en motion i anslutning till propositionen 99 med förslag till lag om förenklad aktiehantering. I motionen tar vi upp kravet på ökad insyn i storföretagens ägarförhållanden, som vi anser har fått en mindre tillfredsställande lösning i propositionen. Avsikten med vår motion har varit att slå vakt om en central princip i svensk aktiebolagslagstiftning, nämligen att ett aktiebolags aktieägarregister även förtsättningsvis skall vara en offentlig handling, tillgänglig för alla intresserade personer. Genom att propositionen inom ramen för det nya aktiehanteringssystemet tillåter att ombud eller förvaltare registreras i aktieboken i ägarens ställe bryts nu den enkla och klara offentlighetsprincipen när det gäller storföretagens ägarförhållanden. Vi motionärer har sagt oss att detta är beklagligt, så mycket mera som den utredning som ursprungligen utarbetade förslaget till en förenklad aktiehantering — fondbörsutredningen — enhälligt föreslog full insyn när det gällde det inhemska aktieägandet i storföretagen. Och denna utredning innehöll inte bara löntagarrepresentanter och ämbetsmän, utan det privata näringslivet var också representerat. Dock var inga bankintressen representerade, vilket kanske bör tilläggas. Majoriteten av remissinstanserna ställde sig också bakom fondbörsutredningens förslag om fullständig insyn i ägandeförhållandena; motståndare var endast bankoch industriförbundsintressen, som =<förespråkade den inhemska förvaltarregistrering som senare skulle återfinnas i förslaget till riksdagen. Inte heller utskottet anser sig nu kunna tillstyrka någon förbättrad insyn i ägarförhållandena i linje med fond börsutredningens och motionärernas förslag. Motiven för utskottets ställningstagande tycks främst ha varit två. För det första anser man att vissa ytterligare effektivitetsvinster kan vinnas för bankerna och aktiebolagen genom att tillåta en inhemsk förvaltarregistrering. Till detta skall då bara sägas att det i så fall sker på den offentliga insynens bekostnad. För det andra gäller det omsorgen om småspararnas intresse alt inte behöva redovisa sitt aktieinnehav ned till sista aktien. Av denna anledning föreslås att den offentliga aktieförteckningen endast skall redovisa aktieägare med mer än 500 aktier i respektive bolag. Det kan här tilläggas att propositionens definition av begreppet småsparare är synnerligen generös. Eftersom genomsnittsaktien på börsen kostar ca 200 kronor för närvarande, skulle den s.k. småspararen kunna ha hundra tusen kronor i vart och ett av de 108 börsbolagen utan att förlora sin något anspråkslösa titel »småsparare>. I ett försök att bekämpa möjligheterna att kringgå de insynsregler som ändå finns föreslår propositionen vidare att varje bank eller annan auktoriserad aktieförvaltare skall lämna uppgifter om alla aktieägare med mer än 500 aktier i respektive bolag som är registrerade på förvaltaren. Trots denna kompletterande redovisningsskyldighet kan man bara konstatera att den som vill köpa sig fri från insyn för sitt aktieinnehav kan utnyttja samtliga 30 påtänkta aktieförvaltare. Insynsgränsen går alltså inte vid propositionens 500 aktier utan i sämsta fall vid 15000 aktier. Så fungerar med andra ord ett aktiehanteringssystem, som tillåter inhemsk förvaltarregistrering.

Denna kontrollmöjlighet kan man få på ett mycket tidigare stadium än om man accepterar tanken på en inhemsk förvaltarregistrering. En centralisering av aktieägarregistreringen till värdepapperscentralen innebär också, som riksskattenämnden har påpekat, en effektiviserad taxeringskontroll beträffande såväl aktieutdelningar som realisationsvinst vid aktieförsäljning. Vårt förslag i motionen innebär därför ett nej till inhemsk förvaltarregistrering och en sänkning av antalet hemligstämplade aktier från 500 till 100. På så sätt skulle också begreppet småsparare något mera reduceras till sin rätta proportion. Det innebär ändå att en sparad slant på 20 000 kronor i varje börsbolag går fri från insyn, om man så. vill. Avslutningvis säger utskottet att de insynsfrågor som har aktualiserats av motionärerna är föremål för uppmärksamhet genom pågående utredningsarbete och att något riksdagsinitiativ av den anledningen inte behövs. Man pekar härvid dels på fondbörsutredningen, dels på aktiebolagsutredningen, som inom kort sägs komma att framlägga sitt betänkande. Vad den samnordiska aktiebolagsutredningen beträffar är dess resultat redan publicerat i Danmark, och därifrån liksom från andra håll vet vi att den inte kommer att redovisa något av intresse i detta sammanhang. Fondbörsutredningen har redan lagt fram sitt förslag i vad avser insyn i storföretagens ägarförhållanden och ägarkoncentrationen. Det förslaget, som alltså inte tillät någon inhemsk förvaltarregistrering, var invävt i utredningens enhälliga förslag till förenklad aktiehantering. Departementschefen gick ifrån detta förslag, och jag vill därför sluta med att fråga utskottets företrädare i dag: Hur skall fondbörsutred ningen kunna komma igen med ett nytt förslag, när den redan har fått nej från regering och utskott på denna punkt? Det skulle vara intressant att få ett närmare besked om den saken. Herr talman! Eftersom första lagutskottet är helt enigt i sitt utlåtande har jag inget yrkande.

Herr talman! Propositionen 99 avser, som herr Pettersson i Lund mycket riktigt anförde, lagstiftning om förenklad aktiehantering. Jag vill redan från början understryka att syftet med lagen just är att förenkla aktiehanteringen och naturligtvis inte att lösa de alltmer aktuella problemen i fråga om ökad företagsinsyn. Lagförslaget syftar således till att med hjälp av modern datateknik förenkla det praktiska handhavandet av den växande värdepappersmängden. Inte minst bankerna har haft problem i detta avseende, och dessa har blivit mer och mer besvärande. Utskottet har ansett att det i propositionen framlagda lagförslaget är väl ägnat att begränsa problemen på detta verkligt vidsträckta område. Den motion som herrar Pettersson i Lund och Hugosson har väckt här i kammaren inriktar sig — vilket tydligt har framgått av herr Petterssons inlägg — i stort på insynsfrågan och frågan om ägarstrukturen i de större företagen. Jag vill inte förneka att det är viktiga och centrala problem som motionärerna har berört, men jag vill liksom herr Pettersson i Lund peka på att Kungl. Maj:t sedan länge har haft och fortfarande har uppmärksamheten riktad mot dessa frågor och även har vidtagit åtgärder för att åstadkomma en vidgad företagsinsyn. Vissa utredningar är ju redan aktuella. Jag vill erinra om samarbetsutredningens betänkande »Företag och samhälle», och jag hänvisar till att fondbörsutredningens arbete fortsätter. Dessutom finns det en utredning om aktiebolagen. Med hänsyn till utskottets handläggning av motionen vill jag beröra fondbörsutredningens direktiv. Vi har inom utskottet studerat fondbörsutredningens framtida arbete betydligt närmare än herr Pettersson har gjort. I dess direktiv ingår två större frågor, dels frågan om åtgärder för förbättrad företagsinsyn, dels frågan om fondbörsens funktion och organisation. Med anledning av en skrivelse från Bankföreningen fick fondbörsutredningen dessutom i uppdrag att överväga förslag till lösningar av tekniska problem för handeln med värdepapper. Det är denna delfråga som behandlas i propositionen 99. Fondbörsutredningen kommer i sitt fortsatta arbete att ta upp de övriga frågor som jag har nämnt. Det är inte vanligt i riksdagens lagstiftningsarbete att vi tar ställning till frågor som redan är föremål för utredning. Som framgår av utskottets skrivning har vi uppmärksammat att motionärerna inte vill att propositionen skall avslås, och herr Pettersson i Lund har inte heller ställt något egentligt yrkande.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

Herr talman! I mitt förra inlägg för sökte jag tala om för herr Jadestig att det kanske inte är alldeles klart att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på just de problem som berörs i vår motion — dvs. insynen i storföretagens ägarförhållanden. Fondbörsutredningen kommer uppenbarligen inte att lägga fram något nytt förslag om förenklad aktiehantering. Det är nämligen via värdepapperscentralen och via ett system för aktiehantering som man kan lösa frågan om kontinuerlig insyn i storföretagens ägarförhållanden. Utskottet har nog missuppfattat denna fråga. Samarbetsutredningen sysslar över huvud taget inte med frågan om aktieägarstrukturen inom företagen. Om utskottet har fått informationer som innebär att Kungl. Maj:t avser att ta itu med denna fråga är det naturligtvis glädjande både för utskottet och för motionärerna. I dagens läge finns det dock ingenting som antyder något sådant. Sedan säger herr Jadestig att syftet denna gång endast är att få fram en effektiviserad aktiehantering. Men fondbörsutredningens förslag innebar både en effektiviserad aktiehantering och en tillfredsställande insyn i ägarförhållandena. Hade det inte varit lämpligt att utskottet tagit fasta på det på ett tidigt stadium? Utskottet har kanske den uppfattningen att det bara är ett fåtal motionärer som beklagar att utskottet inte har en mer positiv inställning till frågan om vidgad insyn.

Det kanske kan vara en positiv avslutning på denna debatt, om vi kan ena oss på den punkten.
Herr talman! Jag tycker nog också att vi kan anse debatten avslutad; dessa frågor kommer vi med all säkerhet att få ta upp ytterligare. Men vi har alltså uppfattat det så, som jag framhöll i mitt första anförande, att fondbörsutredningen har att belysa dessa delfrågor.

Herr talman! I motionerna 593 i denna kammare och 866 i första kammaren har ett stort antal skånska socialdemokratiska riksdagsmän hemställt »att en utredning tillsättes med syfte att skapa normer för kommunala bostadstillägg till pensionärer, som ger täckning för en normal bostadskostnad och därmed bidrar till ökad jämlikhet>. Motionärerna har byggt sin framställning på ett undersökningsmaterial som Folkpensionärernas riksorganisation presenterat samt på egna undersökningar. Det är beklämmande siffror som kommit fram vid denna kontroll. De kommunala bostadstilläggen varierar mellan 375 och 5500 kronor per år. 14 kommuner har inte någon maximering alls och alltså inget tak. Det innebär att vissa pensionärer får ca 30 kronor per månad i bostadstillägg och andra drygt 450 kronor, vilket senare belopp i stort sett räcker för att bo i en modern tvårumslägenhet av bästa snitt. Det är en uppseendeväckande orättvisa, som innebär att vissa pensionärer måste offra en stor del av sin folkpension för att betala hyran i många gånger rätt underhaltiga bostäder. Pengarna räcker inte till att klara ens ett litet bostadsutrymme om ett rum och kök i en modern miljö utan egna ekonomiska insatser. Dessa uppgifter stämmer väl överens med riksförsäkringsverkets statistik för januari 1969. Svenska kommunförbundet sände den 11 november 1968 också ut en rekommendation till kommunerna med förslag till normalgrunder för bostadstillägg till folkpensionärer. Målsättningen bör enligt rekommendationen vara dels att man stimulerar pensionärerna att söka skaffa sig lättskötta och moderna bostäder, något som innebär att man kan minska belastningen på den öppna åldringsvården, dels att detta skall kunna ske till rimliga kostnader för kommunerna. Utöver denna målsättning rekommenderar förbundet att grunderna för de kommunala bostadstilläggen lämpligen utformas så att alla pensionärer får ett grundbelopp på 700—1 000 kronor samt att bostadskostnader över grundbeloppet täcks intill ett tak som kan vara antingen beloppsmässigt eller standardmässigt fixerat. Man kan helt instämma i dessa synpunkter. Jag är övertygad om att många kommuner utan större svårigheter kan uppfylla dessa minimikrav och ge ett bättre stöd än de för närvarande gör. Utskottet konstaterar att motionärerna påpekar att det kan bli nödvändigt med en viss statlig styrning av bostadstilläggens utformning och administration och att utredningen verkställer en kartläggning av pensionärernas kommunala bostadstillägg. Men utskottet framhåller att en viss utveckling till fromma för pensionärerna har ägt rum inom vissa kommuner. Utskottet ställer sig dock positivt till motionen och skriver att man gärna ser »att en utveckling sker mot mera likformiga grunder för de kommunala bostadstillläggen innebärande en anpassning av tilläggens belopp till pensionärernas faktiska bostadskostnader». Utskottet säger vidare att en sådan utveckling redan i viss utsträckning är på gång och kommer att bli mer aktuell i anslutning till kommunsammanslagningarna. Ja, det kan man säga. Men utvecklingen är bäst i gång i de redan progressiva kommunerna, som på sina håll givit de sociala myndigheterna i uppdrag att följa utvecklingen på bostadsmarknaden och i mån av behov av justering av bostadstilläggen inkomma med förslag i höjande riktning. Men alltför många kommuner är kvar i gammalt slentriantänkande och gör inga ingripanden. Mot denna bakgrund tror jag att motionärerna är ute i angeläget ärende. Vi är betydligt mer skeptiska än utskottet i denna fråga och tror att det behövs krafttag för att få till stånd en bättre tingens ordning. Vi vill för dagen förklara att vi mycket ingående kommer att följa frågan om pensionärernas bostadstillägg och komma igen med motioner och förslag därest icke snara åtgärder vidtas ute i vissa kommuner. Gustav Möller yttrade vid ett tillfälle att ett samhälle som tar väl hand om sina åldringar är ett starkt och gott demokratiskt samhälle. Vi är på god väg här i vårt land att skapa en förnämlig åldringsvård. Därför är det av betydelse att sådana här skönhetsfläckar med det snaraste borttages. Vi har råd att vara generösa mot våra äldre medborgargrupper. Jag har för dagen inget yrkande.

Herr talman! Det är riktigt, som utskottet säger, att frågan om ett statligt grundbidrag till kommunerna för utgivande av kommunala bostadstillägg har behandlats av vårriksdagen. De motioner som då väcktes avslogs. Men även yrkandet i motionerna I1:116 och 1I:126 om formerna för det framtida bostadsstödet har ett samband med kommunernas ekonomiska belägenhet. Jag kan därför inte underlåta att återkomma till den frågan. Som vi motionärer ser saken är växande ekonomiska svårigheter för ett stort antal kommuner en av huvudorsakerna till den högst varierande storleken av bostadstilläggen. Därigenom uppstår en orimlig ojämlikhet som samtidigt representerar en stor orättvisa, vilket också herr Svenning nyss berörde. Utskottet säger att Kommunförbundet har utfärdat rekommendationer rörande bostadstilläggens utformning. Ja, det är bekant. Men bara rekommendationer rörande <bostadstillläggens storlek hjälper inte stort de kommuner, som befinner sig ett svårt ekonomiskt läge, att följa dessa rekommendationer. Den hänvisningen väger alltså fjäderlätt. Sedan åberopar utskottet skatteutjämningen. Det är också bekant att när Kommunförbundet den 12 juni i år skrev till regeringen angående en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun så påpekade förbundet att skatteutjämningsbidragen per skattekrona har försämrats. Också denna hän visning är sålunda ett svagt skäl för utskottets argumentering. Men, herr talman, jag skall inte nu uppehålla mig vid kostnadsaspekten. I våra motioner hävdas att bostadsstödet till pensionärerna — på samma sätt som bostadstilläggen till barnfamiljerna — borde vara en statlig angelägen het. Det borde inte åvila kommunerna. Vi motionärer ansåg att denna fråga borde närmare utredas. En så pass tung remissinstans som riksförsäkringsverket har ju i annat sammanhang aktualiserat samma sak. Utskottet anför som skäl för sitt avstyrkande att departementschefen förklarat sig inte vara beredd att förorda någon sådan utredning. Detta räcker för utskottet. Någon egen mening tycks man inte anse sig behöva uttala. Det borde ändå vara logiskt att bostadstilläggen som komplement till den statliga folkpensionen i princip bör utges från samma håll som grundförmånen. När det gäller att åstadkomma större jämlikhet för pensionärerna beträffande bostadsstandard och ekonomiskt läge vore det dessutom effektivare att föra över de kommunala bostadstilläggen till bostadsstödets övriga delar än att utfärda rekommendationer om bostadstilläggens storlek. I alla händelser bör så starka skäl tala för detta att en utredning i frågan borde företas. De sakuppgifter som utskottet redovisar är talande nog. 42 procent av antalet pensionärer, berättigade till bostadstillägg, får sådana enligt alternativ I, dvs. ett generellt belopp oberoende av kostnaden. Medelvärdet av maximerade belopp är för ensamstående 938 kronor i bostadstillägg och för gift par 1074 kronor i bostadstillägg. Bakom dessa och andra uppgifter ur det siffermaterial utskottet presenterar — och som pensionärsorganisationerna ofta återkommer till — har vi det fullständigt miserabla förhållandet, att åtskilliga pensionärer nödgas ta folkpen sionen i anspråk för att klara hyran. Bostadsstödets storlek blir beroende av i vilken kommun de är bosatta. Utskottets hållning innebär i verkligheten att man vill konservera detta förhållande. Jag skall till slut än en gång återknyta till kostnadsaspekten, eftersom utskottet också åberopar kommunernas självbestämmanderätt när skatteutjämningssystemet förordas framför vad utskottet kallar specialdestinationer. Med det senare avses här ett statligt grundstöd till kommunerna för utgivandet av de kommunala bostadstilläggen. Den hänvisningen rimmar väl dåligt med det faktum, att fastän det är kommunerna som helt bekostar de kommunala bostadstilläggen så fastslås det i lag, att reducering av tilläggen skall ske vid sidoinkomster över viss bestämd gräns. I detta fall är det inte tal om att inkräkta på den kommunala självständigheten. En begränsning uppåt går för sig; men varken ett statligt grundbidrag, miniminormer eller en ordning likartad bostadsstödet till barnfamiljerna kan godtas av utskottet när det gäller att för folkpensionärerna trygga en acceptabel minimistandard. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till motionerna I:116 och II:126.

Herr talman! Det ärende som nu föreligger till behandling har förvisso stark genomslagskraft ute i landet — därom vittnar det stora antal motioner som under årens lopp har avlämneals, Frågan har flera aspekter. Det är fråga om jämlikhet och social rättvisa, det är vidare fråga om principerna för fördelningen mellan stat och kommun av kostnaderna för stödet till pensionärerna, och det är slutligen en fråga om ekonomiska resurser. Här i riksdagen har vi som sagt åtskilliga gånger behandlat de kommunala bostadstilläggen, och detta är en ständigt återkommande fråga inte minst vid de möten som folk pensionärernas organisationer anordnar ute i landet. Den är också vital för folkpensionärerna. Den kartläggning som motionärerna i motionsparet I: 866 och II: 593 begär har utförts — jag tror flera gånger — av Folkpensionärernas riksorganisation. En kartläggning görs också ständigt av Kommunförbundet och riksförsäkringsverket. Det är mycket lätt att få fram statistik på detta område. Att företa en speciell utredning om den saken anser utskottet således inte vara nödvändigt. Den redovisning som utskottet lämnar visar dock att det har skett en hel del förändringar under den senaste tiden. Den kraftiga opinionen för en höj-' ning och en bättre fördelning av de kommunala bostadstilläggen har tvingat fram en större aktivitet i kommunerna och i Kommunförbundet. De kommunala bostadstilläggen är en angelägenhet som sönderfaller i två huvudfrågor, den ena om grunderna för bestämning av tilläggen och den andra om deras finansiering. De talare som har framträtt här har mest uppehållit sig vid grunderna för beräkning av tilläggen. Sedan 1963, samtidigt som bl.a. hustrutilläggen infördes, skall det i alla kommuner betalas kommunala bostadstillägg. Beträffande grunderna för dessa har man ställt upp tre olika alternativ, som utskottet har redovisat i utlåtandet. Alternativ I innebär att bostadstillägget utgår med ett generellt belopp oberoende av den verkliga bostadskostnaden. Alternativ II innebär att bostadstillägget bestäms av bostadskostnaden inom ramen för ett maximum, beloppsmässigt eller standardmässigt — man bestämmer t.ex. att pensionären inte får ha mer än ett visst antal rum för att tillägget skall utgå. Alternativ III innebär att bostadstillägget utges inom ramen för ett maximibelopp och består dels av ett generellt grundbelopp, dels av ett belopp som är knutet till bostadskostnaden. Den redovisning som utskottet här lämnar visar att det i huvudsak är de mindre kommunerna som ger ut bostadstillägg enligt alternativ I, alltså med ett generellt belopp oberoende av vad bostaden verkligen kostar. Kommunernas storlek och naturligtvis deras skattekraft är avgörande härvidlag. Liksom allt annat finansieras dessa kommunala bostadstillägg med skattemedel. även om kommunerna har den goda viljan att betala ordentliga kommunala bostadstillägg, räcker skattekraften inte till alla gånger, framför allt i avfolkningskommuner ute i landet. Inom mitt hemlän har vi erfarenhet härav. Det är klart att för dessa kommuner, som till huvudsaklig del består av pensionärer och har mycket små skatteintäkter, kan det många gånger vara svårt att höja de kommunala bostadstilläggen. Men å andra sidan är det just dessa kommuner som får de största bidragen genom den kommunala skatteutjämningen. När vi genomförde skatteutjämningsreformen — den trädde i kraft 1966 — avlyfte man samtidigt en del pensionsutgifter från kommunerna. Man avlyfte sådana kostnader som sammanhängde med de statligt reglerade pensionsförmånerna. De specialdestinerade statsbidragen togs då bort. Man genomförde en lättnad för kommunerna i fråga om vissa utgifter för pensionsförmåner samtidigt som man helt tog bort det specialdestinerade statsbidraget till det kommunala bostadstillägget. Vid tidigare behandling av detta ärende har andra lagutskottet också pekat på att den största rättvisan i utjämning sker just genom den kommunala skatteutjämningen. Från centerpartihåll har man tidigare framfört önskemål om att staten skulle lämna en summa på 600 kronor i grundbidrag till dessa kommunala bostadstillägg. Om man gjorde det, skulle det få den följden, att det bleve de stora kommunerna och de relativt välsituerade kommunerna som finge det största utbytet av ett sådant arrangemang. De kommuner, som har ett skatteunderlag som gör att de inte får någonting genom den kommunala skatteutjämningen och inte heller några andra statsbidrag som är knutna till skatteunderlaget, skulle ju göra den största vinsten, om man gåve ett generellt statligt bidrag. För att verkligen få en garanti för att ett sådant bidrag skulle medföra en höjning av de kommunala bostadstilläggen måste väl staten skaffa sig större inflytande. Därmed skulle det bli ett intrång i vad vi kallar det kommunala självstyret. Tidigare har ju inte minst riksdagen varit särskilt ange-- lägen om att bevara kommunernas självbestämmanderätt i både denna och andra frågor. Men statsutskottet har ju tidigare i år avstyrkt motioner med yrkande om specialdestinering av statsbidrag med den motiveringen. Vänsterpartiet kommunisternas motionskrav, som fru Marklund här har talat för, nämligen att det skall tillsättas en utredning, som skall leda till att man förvandlar det kommunala bostadstilllägget till ett socialbidrag, behandlades ju föregående år i samband med att vi antog lagen om pensionstillskott.

Vi har ju tidigare behandlat grundbidragen, och för min del anser jag, att det, om man hade ekonomiska möjligheter, vore bättre att höja folkpensionen eller de s.k. pensionstillskotten. Det finns ungefär 621 000 pensionärer som har kommunalt bostadstillägg och jag föreställer mig att de utgör samma grupp som de pensionärer som får de nuvarande tillskotten. Det gäller dem som inte har stort mer än sin folkpension, och dem som förutom folkpensio nen har en liten inkomst genom ATP eller liknande. Om vi tänker oss att vi ger dessa ungefär 620 000 folkpensionärer ett statligt grundbidrag på 600 kronor skulle det innebära en utgift för staten på 350—400 miljoner kronor, vilket faktiskt motsvarar de 6 procent av basbeloppet som för närvarande utgår i pensionstillägg. Det motsvarar två pensionstillskott. Det är så pass mycket pengar att jag, om jag visste att vi hade den summan till förfogande, skulle förorda en höjning av själva folkpensionen eller pensionstillskotten.

Jag tror att vi alla kan instämma i att det är viktigt, att pensionerna för de folkpensionärer som inte har några inkomster vid sidan av folkpensionen, ATP eller liknande, höjs så att de kan klara sig utan dessa inkomstprövade tillägg. Man kan visserligen säga, att vid en pensionshöjning i stället för ett bidrag till de kommunala bostadstilläggen, skulle en och annan, som nu på grund av inkomstprövningen inte åtnjuter kommunalt bostadstillägg, få en förstärkning. Inkomstprövningen har emellertid blivit mera liberal och under det senaste året har det genomförts en förändring som innebär, att man inte reducerar bostadstillägget med mer än hälften av den inkomst som ligger över 3 000 kronor då det gäller gifta pensionärer och 2000 för ensamstående och därmed gör det möjligt för ett större antal pensionärer att få tillägget. Men även om således vissa pensionärer, som nu inte har kommunalt bostadstillägg, skulle få en förbättring, tror jag att det administrativt skulle bli lättare upp nå syftemålet, bl.a. genom att inkomstprövningen slopas, om man direkt ökar folkpensionsförmånerna. Som förut påpekats utsände Kommunförbundet 1968 en rekommendation till kommunerna om nya normalgrunder för hur det kommunala bostadstilllägget skall utgå. Man hade ett klart mål, nämligen att man skulle minska belastningen på den öppna åldringsvården genom att tillförsäkra folkpensionärerna möjligheten att få moderna, lättskötta bostäder. Samtidigt finge vederbörande täckning för de verkliga bostadskostnaderna. I många kommuner har man också — särskilt under innevarande höst — kunnat följa med i de beslut som = fullmäktigeinstitutionerna fattat, och i stor utsträckning har man följt rekommendationerna. Nu finns det en klar tendens till en förbättring av grunderna för de kommunala bostadstilläggen. Kommunförbundet rekommenderade ett generellt grundbelopp på 700—1 000 kronor, och den bostadskostnad som låg däröver ansåg man kunde täckas intill ett tak som kunde vara fixerat antingen till bostadens standard eller till hyrans storlek. De kommunsammanslagningar som nu pågår och som i många fall blir färdiga till nästa års ingång har också medfört att många mindre kommuner som haft låga kommunala bostadstillägg nu genom inkorporeringen i större kommuner eller städer med högre bostadstillägg har fått en förbättring.

En speciell översyn av de kommunala bostadstilläggen skulle därför säkerligen inte ge något resultat med mindre än att en samordning komme till stånd med de lagstiftningsförslag som dessa utredningar kan komma att framlägga. Detta är anledningen till att andra lagutskottet har intagit den ställning som utskottet gjort. Vi anser att resultaten av nämnda utredningar bör avvaktas. Som bekant har riksdagen också i år gjort en beställning om en översyn rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det är ju en mycket viktig fråga i sammanhanget. Slutligen vill jag som en tankeställare för kammarens ledamöter erinra om det särskilda yttrande som centerpartiets repesentanter har avgivit till utskottets utlåtande. Av det framgår hur man på ett ganska märkligt sätt kan ändra ståndpunkt sedan man närmare penetrerat en fråga — och kanske också sedan man närmare tänkt över det ansvar det innebär att göra utfästelser om en preciserad statlig ekonomisk insats. För ungefär tre år sedan reserverade sig centerpartiet för ett generellt statligt grundbelopp på omkring 600 kronor till kommunala bostadstillägg. I dag har centerpartirepresentanterna anslutit sig helt till utskottets utlåtande och bara i ett särskilt yttrande deklarerat att man har kvar den principiella inställningen att vi bör ha ett grundbidrag. Man har alltså inte nu ansett sig kunna avge en reservation för ett generellt statligt bidrag till kommunala bostadstillägg. Det kan som sagt vara en tankeställare för kammarens ledamöter. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i förevarande utlåtande nr 72.

Herr talman! Vi motionärer har när vi preciserat vårt önskemål om en utredning uttalat, att denna skall syfta till att skapa normer för kommunala bostadstillägg för pensionärer som ger täckning för en normal bostadskostnad och därmed bidrar till ökad jämlikhet. Vi har vidare framhållit att vi vill ha en statlig styrning av bostadstilläggens utformning och administration. Det är väsentligt att dessa krav tas med i detta sammanhang. När vi iakttar vad som förekommer på sina håll ute i kommunerna måste vi i jämlikhetens namn säga oss att det är riktigt att försöka skapa någorlunda drägliga förhållanden för dessa låglönegrupper. Det gäller folkpensionärer, som har enbart folkpension eller i bästa fall en liten ATP-pension. Denna grupp sitter illa till, och det är helt enkelt nödvändigt att med största uppmärksamhet följa deras nuvarande villkor. Man kommer inte ifrån att detta är en viktig fråga för oss alla. Det har gång på gång omvittnats att en insats behöver göras på detta område. Det har gjorts gällande att kommunerna inte har några ekonomiska resurser för de begärda åtgärderna. Visst är förhållandena pressade på sina håll, men det förekommer ändå en skatteutjämning, som ger de hårdast belastade kommunerna ett bättre utgångsläge i detta sammanhang. Jag vill tillägga att det inte bara är kommuner med små ekonomiska möjligheter, som är mindre generösa med bostadstilläggen, utan att så är fallet också i kommuner med ganska goda resurser. Jag kan peka på åtskilliga sådana fall, men jag behöver inte i dag uppta tiden härmed. Kostnadsfrågan är alltså inte den avgörande faktorn. Det gäller helt enkelt att hjälpa en grupp som otvivelaktigt utgör en låglönegrupp i små omständigheter. Att vissa kommuner visar en föredömlig generositet åskådliggörs klart av det förhållandet att de har dessa grupper av pensionärer under observation och följer upp förändringar i deras läge med indexmässiga tillägg. Riksdagens inställning är klar, nämligen att det måste bli ett bättre gensvar bland kommunerna för pensionärernas krav. Detta gäller inte minst mot bakgrunden av att även Svenska kommunförbundet utfärdat en rekommendation, där det mycket kraftigt understrykes att man bör utgå från den i mitt tycke riktiga ordningen med en statlig grundinsats och en kommunal påbyggnad. Detta är ett mål som vi bör sträva mot. Jag vill till sist ta upp en rent praktisk fråga. Både den öppna och den slutna vården skulle kunna avlastas en hel del äldre människor, om dessa finge en god bostad, vilket betyder oändligt mycket. Då skulle många äldre faktiskt kunna bo kvar i sina bostäder, där de kan vistas under sådana förhållanden att de inte ständigt behöver anlita vare sig den öppna vården eller sjukvården. Detta skulle innebära en besparing på sikt, som kan framstå som befogad även för ekonomer, vilka mycket noga granskar dessa frågor. Det gäller en viktig fråga. En god bostad betyder god hälsa och goda förutsättningar i övrigt. även denna aspekt skall med i bilden. Vissa kommuner har enligt min mening inte visat en sådan välvilja som hade varit önskvärd i detta sammanhang. När man nu på statligt håll försöker bygga upp ett system med indexreglering på detta område tycker jag att den lilla grupp av personer, som bara har folkpension eller folkpension och en liten ATP-pension, borde kunna få gehör för sina bostadsönskemål. Det skulle skapa trivsel i samhället för dessa medborgare, som är väl berättigade till ett förbättrat stöd.

Herr talman! Jag förstår inte varför herr Svenning ser så uppfordrande på mig när han framför sin starka kritik mot kommunerna. Hans argumentering understryker bara min tidigare framförda synpunkt att den öppna och även den slutna åldringsvården kan avlastas genom att åt pensionärerna ges möjlighet att få goda och riktiga bostäder, där de kan bo kvar. De normer, som herr Svenning talat om, är faktiskt redan antagna genom Kommunförbundets rekommendation, och utskottet har helt anslutit sig till dessa normer. Jag är övertygad om att vi mot slutet av 1970-talet, såsom både herr Svenning och jag och många andra vill, kommer att ha fått ett grundskydd, som verkligen ger folkpensionärerna möjligheter att leva jämställda med alla andra människor i samhället.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande skriver andra lagutskottet bl.a.: »Principen om fredsplikt under tid då kollektivavtal gäller är en av grundvalarna för den svenska arbetsrätten.> Det är alltså 4 8 i kollektivavtalslagen som enligt utskottet är av utomordentlig betydelse i dag. Osökt uppkommer då frågan: För vem? Innan jag går in på det spörsmålet vill jag kort erinra om situationen i Sverige då denna kollektivavtalslag infördes år 1928. Lagen stiftades med det klart uttalade syftet att förhindra strejker. Den genomdrevs av en borgerlig riksdagsmajoritet mot den samlade arbetarrörelsen. Den är riktad ensidigt mot arbetarna, och vid dess tillkomst uttalade en enhällig arbetarpress att syftet var att förlama de fackliga organisationernas aktionskraft. Arbetarna underströk också denna uppfattning med en allmän proteststrejk och med massdemonstrationer. När lagförslaget behandlades här i den svenska riksdagen 1928 yttrade bland andra Arthur Engberg: »Jag är övertygad om att därest denna lag genomföres skall striden inte vara slut, utan först då skall den på allvar börja.» Dåvarande LO-ordföranden Arvid Thorberg betecknade lagen som en slavlag. I andra lagutskottets utlåtande nr 76 finns också en redovisning och en hisstoriebeskrivning som vi anser behöver en del kommentarer. Efter genomförandet av kollektivavtalslagen 1928 av en borgerlig riksdagsmajoritet och efter det att strejkvapnet genom lagstiftningen vridits ur arbetarnas händer institu tionaliserades klassamarbetet genom den s.k. Saltsjöbadsandan, alltså efter huvudavtalet LO-—SAF 1938. Sedan drevs också förbundsledningarnas vVvcetorätt fram, som man år 1941 beslöt att skriva in i LO:s stadgar. Detta innebar bl.a. att genom skadeståndsbestämmelserna gjordes fackföreningarna själva till övervakare av arbetarnas efterlevnad av denna tvångslagstiftning. Den borgerliga staten — lagstiftaren alltså — kunde inte tydligare ha avslöjat sig som kapitalets maktorgan mot arbetarklassen. Lagen är därför förnedrande för hela arbetarrörelsen.

Nu kan någon invända: Men mellan avtalsperioderna har vi ju strejkrätt. Ja, då skulle det vara möjligt att strejka så att säga helt lagligt, men dels vet vi allesammans att det är ytterst få fackförbund som ens säger upp avtalen och dels att fackförbundsledningarna sätter sig på tvären när det inte står lagar i vägen för arbetarnas strejkrätt. I och med att medlemmarnas omröstning — i den mån sådana omröstningar över huvud taget förekommer — i avtalsfrågor 1941 endast blev rådgivande och inte beslutande kan arbetarna alltså inte själva besluta om att förkasta ett avtal under vilket de skall arbeta och gå i strejk. Nej, ledningen avgör detta, och ledningen följer 1966 års överenskommelse mellan SAF och LO om »främjande av samarbetet mellan företagsledning och anställda». Trots alla försök att helt förhindra strejker vet vi alla att Walter Korpi och andra genom undersökningar bevisat, att arbetsnedläggelser under hela 1960 talet har varit många och väsentligt fler än dem som har kommit till allmänhetens kännedom. Bara under innevarande år och enbart inom verkstadsindustrin har enligt direktör Mats Bergom Larssons uttalande i tidningen Verkstäder nr 11 år 1970 inte mindre än 59 s.k. illegala strejker förekommit. Arbetsgivarna har av naturliga skäl sökt att hemlighålla dessa strejker under tidigare år. Men i och med hamnarbetarstrejken i Göteborg och gruvarbetarstrejken i norr i vintras har ett nytt skede inträtt. Det är inte bara att dessa strejker varit större än alla andra som gjort att de kan betecknas som milstolpar, utan också i hög grad deras resultat. Herr talman! Varje strejk kan för en marxist te sig som en bekräftelse på att det kapitalistiska systemet innehåller en grundläggande motsättning mellan kapital och arbete. Den motsättningen kan inte övervinnas inom detta system, men den kan tillfälligt döljas. I Sverige döljs den efter förmåga genom att såväl LO som SAF och regeringen söker sprida myten om ett demokratiskt välfärdssamhälle, vars alla invånare skulle ha helt gemensamma intressen. Varje strejk som utbryter hotar att avslöja denna myt, och därför försöker man också alltid att ge felaktiga förklaringar till strejkers uppkomst — ty strejker förekommer i alla fall, trots att man genom lagstiftning sökt att helt förhindra dem. Man vägrar alltså att inse att strejken är ett naturligt försvarsvapen för arbetarna att ta till i ett ekonomiskt system där profiten kommer före arbetarnas välfärd. Löntagarna reser sig och reagerar mot att bara vara ett medel, en s.k. resurs, som kapitalägarna och företagsledningarna utnyttjar på lönsammaste sätt för att maximera sin vinst. Detta är grunden till varje konflikt, även om de utlösande faktorerna kan variera. Med våra motioner I: 322 och II: 346 vill vi avlägsna 4 § i kollektivavtalslagen, alltså den s.k. strejkparagrafen, som är en utmaning mot hela vårt lands arbetarklass. I samband med kollektivavtalslagens omarbetning måste också en revidering och översyn företas av lagen om arbetsdomstol; denna har ju bl.a. att ådöma arbetarna böter för de s.k. olagliga strejkerna. Andra lagutskottet verkar i sin motivering för avstyrkande av våra motioner närmast förfärat inför blotta tanken på att återge arbetarna strejkrätten. Det talar om att ett reformprogram skulle göra det uteslutet att avskaffa principen om fredsplikt under avtalstid, det talar om risk för desorganisation av arbetsmarknaden med vittgående följder för den svenska ekonomin osv. Men, herr talman, måste man inte när man läser detta göra den reflexionen, att denna skrivning från utskottet egentligen bekräftar den nuvarande lagstiftningens klasskaraktär, samtidigt som man är medveten om arbetarnas enorma styrka när de fritt får utveckla sin kraft i aktioner — vilket för övrigt, trots gällande lagstiftning, förra vinterns stora strejker visade? Att återge arbetarna strejkrätten innebär ju inte automatiskt ati strejkvapnet måste användas särskilt ofta, men det innebär att arbetarsidan kommer i ett bättre läge gentemot arbetsgivaren redan genom att rätten till strejk finns. Och med tanke på arbetsgivarens möjlighet till lockout måste vi komma ihåg att en arbetsnedläggelse alltid är ett viktigare vapen för arbetaren än för arbetsgivaren. Jag kan i detta sammanhang till slut inte underlåta att citera vad vår nuvarande LO-ordförande Arne Geijer bl.a. sade till LO:s representantskap år 1964 inför den förestående avtalsuppgörelsen: »Förhandlingar under fredsplikt har små utsikter att leda till resultat.» Herr talman! Med det anförda ber jag

Herr talman! I motionerna I: 322 och II: 346 begär kommunisterna att kollektivavtalslagens bestämmelse om fredsplikt skall slopas samt att lagen om arbetsdomstol revideras och omarbetas. När man hör fru Rydings motivering till motionerna kan man få den uppfattningen att arbetarna helt saknar strejkrätt. Man är kanske inte så förvånad över att dessa motioner har väckts av kommunisterna, ty de smeker och dödar med samma varma hand. De brukar i andra sammanhang tala om en fredlig samvaro, de bildar fredsorganisationer av alla kulörer — men i detta fall vill man ut och slåss till varje pris. Det är kanske typiskt för kommunisterna, men det är väldigt ologiskt. De vill tillämpa den direkta aktionens metod, de vill ha rätt att slå till när det passar även om det finns ett avtal med arbetsgivaren. De vill försvara de vilda strejkerna och säger att dessa har givit påtagliga resultat. Det kan naturligtvis diskuteras hur påtagliga resultaten har varit. Om man jämför med utlandet, exempelvis England där vilda strejker ofta förekommer, finner vi att sådana på lång sikt inte ger resultat. Det är möjligt att den vilda strejken i malmfälten gav resultat, men tror fru Ryding att en vild strejk skulle ge resultat inom TEKO-industrin? Skulle det vara möjligt att genom en vild strejk få till stånd en förbättring där den kanske bäst behövs? Nej, det skulle säkerligen ställa sig mycket svårt. Kommunisterna vill alltså sanktionera de vilda strejkerna. Det innebär i så fall att man också skulle tillåta arbetsgivarna att inställa arbetet när de så önskar. Utländska exempel avskräcker. I motionerna står vidare att arbetarna inte kan reagera med sitt avgörande vapen, strejken, mot förhållanden som inte kunnat förutses i avtalet hur omänskliga dessa förhållanden än är. Man förkastar också det centrala avtalsslutandet. Jag skulle tro att man talar mot bättre vetande, och fru Ryding var själv inne på att det inte finns något fackförbund som tvingas in i centrala förhandlingar. Landsorganisationen och SAF sluter ett ramavtal och sedan är det varje fackförbund obetaget att låta bli att godkänna det om man inte vill. Det är alltså majoriteten inom fackförbundet som får träffa avgörandet. Om det uppstår nya förhållanden under avtalsperioden finns det i vissa fall möjligheter att komma till rätta med dem. I andra fall då detta inte går kan man strejka hur mycket man vill när avtalet har löpt ut. När nästa avtal skall träffas får man försöka rätta till förhållanden som är avvita. Jag skall inte förneka att sådana förhållanden kan föreligga, men man får påtala dem då det nya avtalet skall träffas. Fru Rydings påstående att arbetarna inte har möjlighet att använda strejken som vapen är felaktigt. Fru Ryding påstod att fackförbundens styrelser »sätter sig» på arbetarna och genom den s.k. vetorätten kan bestämma hur avtalet skall se ut. Det är riktigt att bestämmelser om vetorätt finns i avtalen — jag skall inte gå in på anledningen därtill — men om majoriteten av medlemmarna i ett fackförbund inte vill ha den kan de ta bort den; det är nämligen de själva som genom sina valda ombud beslutar om de stadgar som skall gälla. Det är alltså felaktigt att påstå att det är förbundsledningarna som driver det här spelet; medlemmarna har på demokratisk väg möjligheter att påverka sin situation. Men det förutsätter, som sagt, en majoritet inom organisationen. Men nu är det väl inte detta som motionen egentligen avser. Motionärerna vill alltså ha de vilda strejkerna, och de vill — förmodar jag — att strejkerna skall kunna beslutas lokalt; majori tetsbesluten skulle alltså inte ha någon mening och avtalet skulle inte behöva följas under den tid de gäller. Nu är det väl emellertid på det sättet att en stor majoritet av arbetstagarna här i landet vill ha ordning och reda på arbetsplatsen. Man har godkänt majoritetsbesluten, man har accepterat den representativa demokratin och man vill tillämpa det parlamentariska systemet. Om vi skulle förfara så som kommunisterna förordar måste vi ställa frågan: Vem skall besluta om strejkerna? Skall vem som helst kunna »klappa till» när han tycker att allt inte är bra? Nu har kommunisterna lanserat metoden med s.k. stormöten, och det är kanske sådana som avses få beslutanderätt i dessa frågor. Men i så fall lever kommunisterna inte riktigt som de lär. Kommunisterna hade här i Stockholm ett stormöte om kommunalskatten. På detta möte beslöts att kommunisterna inte skulle gå med på någon skattehöjning i Stockholm. Men kommunisterna i stadsfullmäktige beslöt någonting helt annat än stormötet. Ett sådant tillvägagångssätt som kommunisterna föreslagit i sin motion tror jag skulle innebära att det blev kaos på arbetsmarknaden. Avtalen måste respekteras under den tid de gäller. Om avtalen inte är bra får man rätta till dem när avtalstiden gått ut, och då kan man strejka precis hur mycket man vill. Vad motionärerna föreslår framstår alltså för utskottet som en helt omöjlig väg när det gäller att reglera dessa frågor. Vi är övertygade om att det skulle medföra stor risk för kaotiska förhållanden. Det finns säkerligen andra och mycket bättre vägar för att komma till rätta med de missförhållanden som väl kan finnas på sina håll. I en så stor apparat som det här är fråga om — flera miljoner människor är inblandade — är det uppenbart att det kan bli vissa kantigheter. Det kan också i relationerna mellan .dessa organisationer och arbetsgivarna förekomma vissa missförhållan den. Men sådant får man som sagt rätta till när avtalet löpt ut. Det finns en viss tröghet i dessa organisationer — det är uppenbart och det är ofrånkomligt med tanke på organisationernas storlek. Detta kan vara till nackdel, men i vissa avseenden kan det vara till fördel. Det finns skäl att åstadkomma vissa ändringar. Det gäller t.ex. 32 § i SAF:s stadgar vars bestämmelser också finns med i vissa kollektivavtal. Men i denna fråga pågår för närvarande förhandlingar mellan berörda organisationer. Vi får avvakta resultaten av dessa förhandlingar.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

Herr talman! Först vill jag uttala min tillfredsställelse över att några av utskottsledamöterna i denna kammare ansett att denna fråga har så stor betydelse, att de är närvarande i kammaren när den behandlas och att man dessutom har gått upp i talarstolen för att försvara utskottets skrivning och yrka bifall till utskottets hemställan. I medkammaren måste talmannen påta sig den plikten, eftersom ingen enda utskottsledamot var närvarande när frågan behandlades där. Så till de påståenden herr Nilsson i Kalmar gjorde. Han sade att vi till varje pris vill slåss och att vi vill ha vilda strejker under det att andra vill ha ordning och reda. Nej, vi vill inte slåss till varje pris, och vi vill inte ha vilda strejker; ville vi det skulle det aldrig ha fallit oss in att motionera om att lagstiftningen skall ändras.

Vi är faktiskt inte ensamma om vår åsikt i denna fråga. Jag vill citera vad Aftonbladet skrev under rubriken »Ändra föråldrad avtalslag» i en huvudledare den 12 februari; det är inte vi kommunister som har skrivit detta: »I själva verket är fredspliktbestämmelserna i 1928 års kollektivavtalslag en anomali. Huvuddelen av de s.k. vilda strejker» — — »som inträffar anmäls aldrig för Arbetsdomstolen. Av Metalls undersökning om vilda strejker inom verkstadsindustrin framgår att mer än 90 procent av alla vilda strejker inom detta område aldrig lett till åtal inför AD.» Och man fortsätter: »I det allmänna rättsmedvetandet tycks alltså inte de vilda strejkerna betraktas som illegala. Redan detta borde vara skäl för en revision av kollektivavtalslagen. Men det finns ännu viktigare skäl.

Nej, vi vill ha strejkrätt. Vi vill återge arbetarna det vapen de tidigare hade och som en borgerlig riksdagsmajoritet tog ifrån dem mot en enad arbetarrörelse. Herr Nilssons argument har inte på något sätt kunnat ändra min uppfattning och jag är, som jag sade, inte heller ensam om den. Det finns fler tidningsartiklar och artiklar i fackpressen som stöder min ståndpunkt. Jag vidhåller därför mitt yrkande.

Herr talman! Vem som skriver vad i Aftonbladet vet inte jag, och jag kan omöjligen veta om den som har skrivit en viss artikel är kommunist eller söcialdemokrat eller har någon annan färg. Jag är litet förvånad över att fru Ryding fortfarande vidhåller att vi borde »återge» arbetarna strejkvapnet. Jag talade om precis hur det ligger till, om nu inte fru Ryding visste det förut, och sade att strejkrätten finns kvar. Det är ett felaktigt påstående att arbetarna inte skulle ha strejkvapnet. För övrigt kan man fråga sig, om det inte vore logiskt att arbetsgivarna skulle ha samma rätt och kunna stänga arbetsplatserna när de tycker att det passar. Vi försöker i stället skapa regler om att arbetsgivarna måste varsko om ' inskränkningar lång tid i förväg för att vi skall kunna sysselsätta människorna. För övrigt skulle det vara konsekvent om fru Ryding också talade om, vem som skall besluta om strejk, om den situationen skulle inträda. Jag tycker det är ologiskt att inte futsfölja a resonemanget.

Herr talman! Jo, jag har talat om att återge arbetarna strejkvapnet. Jag vet — och jag sade det för övrigt i: mitt första anförande — att arbetarna har möjlighet att företa s.k. legal strejk när avtalet löpt ut, men då måste avtalet sägas upp. Och detta görs-ytterst säl lan, det vet herr Nilsson lika väl som jag! : Den vetorätt som LO har måste ändras. Jag vill passa på att tacka för det tips herr Nilsson gav i sitt första anförande om att vi bör arbeta för att få bort den vetorätten ur LO:s stadgar. Herr Nilsson frågade vem som skall besluta om strejk. Det skall arbetarna själva göra i sin berörda fackförening. Fackföreningen är deras intresseorganisation, och det är där beslut om strejk skall ske för dem det berör. Jag vill tillägga att det mest är fer r Nilsson som talar om att det omedelbart skulle bli strejk om 4 8 togs :bort. Vad vi vill ge arbetarna är rätt att använda strejkvapnet vid lokala förhandlingar och förbundsförhandlingar. Den rätter finns inte nu under avtalsperioden och inte heller när man inte har sagt upp avtalet.